Fru talman! Berit Högman har ställt en rad frågor om regeringens arbete för att främja turistnäringen. Hon har först frågat mig vilka områden inom turistnäringen jag ser som mest angelägna för åtgärder och vilka åtgärderna är. Vidare har hon frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till ett gemensamt branschprogram för besöksnäringen. Hon har även frågat mig om jag har för avsikt att åtgärda det faktum att en företagare inom naturturism i ett och samma utbudspaket kan ha tre olika momssatser. Slutligen har Berit Högman frågat mig vilka initiativ jag har tagit för att infria vallöftet om att äganderätt ska gå före allemansrätt och hur dessa kommer att påverka företagen inom naturturismen. Låt mig först få säga att jag tidigare besvarat liknande interpellationer och lämnat svar på skriftliga frågor från Berit Högman. Vi kan se en utveckling - i Sverige såväl som i övriga världen - där resenärer kräver mer skräddarsydda och unika upplevelser. Sverige har goda möjligheter att erbjuda sina besökare den sortens upplevelser. Utgångspunkten för regeringen är en hållbar turism. Vi kan därigenom värna miljön samtidigt som vi erbjuder människor unika upplevelser i våra svenska kultur och naturmiljöer. Genom bolaget Visit Sweden AB, som ägs av staten och turistnäringen gemensamt, förmedlar vi en bild av Sverige som ett attraktivt besöksmål med unika natur och kulturupplevelser. Om vi lyckas skapa attraktiva resmål så gynnar det alla företagare inom turistnäringen, stora som små. Inom ramen för Visit Sweden har vi på mycket kort tid lyckats skapa ett strategiskt och resultatinriktat samarbete. Näringslivets engagemang är ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning och bidrar till den positiva utveckling som vi ser inom turistnäringen i dag. Förutom de ökade och riktade marknadsföringsinsatserna inom ramen för Visit Sweden har Nutek regeringens uppdrag att utveckla näringspolitiska insatser för främjande av företagande och entreprenörskap inom turistnäringen. Näringsdepartementet kommer tillsammans med turistnäringen att starta ett samarbete kring strategiska framtidsfrågor med hållbar turism som utgångspunkt. Jag har tidigare klargjort att nyttjande av privat skog, mark eller vattendrag för kommersiella syften bör bygga på ett gott samarbete med markägare. Turistföretagen och markägarna bör därför sträva efter att komma överens om hur naturturism ska bedrivas under ömsesidigt hänsynstagande. Det är intressant att Berit Högman frågar mig om att åtgärda turistföretagares problem med olika momssatser. Inom EU pågår nu ett försök med lägre momssatser för tjänstesektorn. Den socialdemokratiska regeringen vägrade att låta Sverige vara med i detta försök. Regeringen arbetar nu för att EU ska permanenta momsförsöket så att det blir möjligt för Sverige att delta. Jag vill avslutningsvis påminna Berit Högman om att det pågående regelförenklingsarbetet kommer att gynna företag inom besöksnäringen. Vi undersöker till exempel nu hur gårdsförsäljning av egenproducerade drycker kan underlättas och den administrativa börden bli enklare och mindre kostsam.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men får en bestämd känsla av att hon inte alls uppskattar oppositionens och mitt engagemang för besöksnäringens utveckling utan verkar tycka att det mest är jobbigt med mina frågor. Men så länge svaren uteblir kommer jag att fortsätta att ställa frågor utifrån en övertygelse om och ett engagemang för vikten av att utveckla besöksnäringen. Jag vet också att turistföretagarna, som verkar runt om i landet, fortfarande väntar på att regeringen Reinfeldt ska uppfylla sina vallöften. Än har småföretagen inte sett någon arbetsgivaravgiftssänkning - tvärtom. Från den 1 januari i år har de riktigt små företagen fått en arbetsgivaravgiftshöjning på 37 000 kronor. Före valet gjorde företrädare för alla borgerliga partier en Norrlandsturné. Då var det sänkta sociala avgifter i Norrlands inland för turistföretagare som basunerades ut. Hittills har det inte blivit några sänkta avgifter alls vare sig för turistföretagare i Norrland eller någon annanstans. Det har blivit förslag som har tagits än hit, än dit. I praktiken märker inte turistföretagaren ett dugg av detta. Än ser inte turistföretagaren någon regelförenkling, utan samma ökning av regelkrånglet som alla andra små företag, nämligen i snitt 30 procents ökning per år. Än har vi inte sett någon större satsning på marknadsföring. 100 miljoner basunerades ut från kd före valet. Det har blivit någon krona, men inte alls i den storleksordning som vi har förslag om i vår budget. Än ser vi inga tydliga uppdrag till statens olika aktörer att beakta besöksnäringen i sin utveckling. Jag tycker inte att statsrådet ens gör ett försök att vara tydlig i målbeskrivningen av turismutvecklingen i vårt land. I den proposition som antogs av riksdagen under vår regeringstid finns det två perspektiv på besöksnäringen. Det ena är det Sverigefrämjande, det andra är det näringsfrämjande. Det tar också statsrådet upp i svaret. När det gäller det Sverigefrämjande är det, precis som statsrådet beskriver, Visit Sweden som har ansvaret, med en budget på nära 100 miljoner. Nutek har ett anslag på drygt en tiondel av det och tre anställda. Om besöksnäringen ska utvecklas som näring är det naturligtvis önskvärt att det näringsfrämjande får mer kraft och energi. Om man ser på det här som att besöksnäringen har två ben är det en tämligen låghalt verksamhet. För nästan precis ett år sedan lämnade Nutek över en rapport med en rad väldigt konkreta förslag till regeringen om vad man ville göra utifrån Statskontorets utvärdering av framtidsprogrammet. Man lade fram ett antal konkreta förslag om vad man ville göra för att utveckla den näringsfrämjande delen av besöksnäringen. Vi kan konstatera att absolut ingenting har hänt. Med den utgångspunkten är det inte konstigt om jag måste upprepa mina frågor, för faktum är att ingenting har hänt. Vilka av Nuteks konkreta förslag är statsrådet beredd att gå vidare med?
Fru talman! Låt mig först säga att jag tycker att det är väldigt bra att Berit Högman är engagerad i turistfrågor. Jag har absolut största respekt för det engagemanget. Det är väldigt viktigt att många av oss är engagerade också i den näringen, för den är viktig. Sverige har avancerat från 17:e plats till 8:e när det gäller konkurrenskraft inom rese och turistbranschen. När det gäller miljöfrågor och hållbar utveckling hamnar Sverige på första plats. Det är ingen dålig utveckling på området. Trots det tror jag att vi kan göra ännu mer för att öka attraktionskraften. Våra unika förutsättningar med gleshet, fin natur och ren miljö är en väldigt bra grund för turistföretagandet i Sverige. Det blir mer och mer attraktivt. Visit Sweden har varit otroligt duktiga på att både paketera olika produkter från svensk sida och marknadsföra dem systematiskt på en utländsk marknad. Det ska de ha all heder av. Där kan vi behöva göra ytterligare insatser. Detta handlar till stor del om att utveckla företagen, och precis som Berit Högman säger finns det en del nationella insatser. Men vi har en hel del regionala insatser som är starka också. Jag tänker på strukturfondsprogrammet, där stora delar av strukturfondsresurserna har gått till just turistföretagandet. Att bara stirra sig blind på det som går till Visit Sweden och Nutek är att inte ta med alla fakta när man gör utvärderingen av detta. En viktig del för en fungerande turistnäring i Sverige är naturligtvis infrastrukturen. De eftersatta underhållskostnaderna när det gäller både väg och järnväg har försvårat för många turistföretagare att kunna verka, inte minst ute på landsbygden och glesbygden. Nu tillför regeringen 1,2 miljarder i den senaste budgeten. Det är en gigantisk satsning som tillförs utöver planen i en enskild budgetomgång. Syftet med det är att förbättra framkomligheten och se till att människor kan ta sig med tåg eller bil till de olika turistattraktionerna, vilket är A och O. På samma sätt handlar det om att få bredbandsutbyggnad i hela Sverige. Många av dessa turistföretagare marknadsför sig den vägen. Tyvärr har bredbandsutbyggnaden under Socialdemokraternas tid handlat om att i första hand satsa på storstäder och tätorter, medan den rena landsbygden och glesbygden har fått stå vid sidan om. Man har litat bara till marknadskrafternas utbyggnad av detta. Nu gör vi en satsning. År 2013 ska alla ha tillgång till bredband i Sverige. Det är en viktig åtgärd för att de små turistföretagen ska ha goda möjligheter. Turistutvecklingen sker nu också på landsbygden och i glesbygden. I mitt eget hemlän har ökningen varit 17 procent i inlandet, vilket är otroligt glädjande. Det är klart att den generella politik och jobbskaparpolitik som regeringen genomför har sin betydelse för företagandet inom turistsektorn. Det gäller också de generella åtgärder som vi vidtar på företagsområdet. Det som är bra är att regeringens politik ger resultat. Vi får fler jobb. Vi får fler företag. Vi minskar utanförskapet med 164 000 på ett och ett halvt år. Det är precis det som har varit syftet med vår politik. Jag tror att turistföretagandet kommer att spela en viktig roll också framöver. Det som är bra med turistföretagandet är att både landsbygd och storstad kan bidra till att vi får en bra karta och en bra sammansättning av olika produkter som kan locka en utländsk marknad.
Fru talman! Statsrådet nämner regionala skillnader. Javisst, det finns regionala skillnader, både när det gäller tillgången till bredband och när det gäller regioners insatser i besöksnäringen. Men det är inget försvar för staten att inte ta sitt ansvar, eftersom riksdagen de facto har fattat beslut i enlighet med den proposition jag tidigare nämnde om att staten har ansvar för det Sverigefrämjande och för det näringsfrämjande. Sedan är det naturligtvis bra att vi har regionala kraftfulla organisationer på sina håll. Mitt eget län, Värmland, som är ett av de rödaste i Sverige, var nästan först med bredband. Till och med min barndomsby med 21 invånare har bredband i dag. Det kan vi rakt inte tacka någon borgerlig regering för. Vad som fortfarande återstår är att de förväntningar som ni målade upp redan före valet också infrias. Förväntningarna finns kvar hos svensk turism och inte minst hos idrottsrörelsen. Ni har alldeles nyss avslagit ansökningar om pengar till internationella arrangemang. Kan vi förvänta oss en satsning på cykelturismen utifrån de förslag som Nutek tillsammans med Banverket och Vägverket har lagt fram om ordentliga cykelleder som skulle kunna jämföras med dem som finns i Europa? Det om något skulle kanske vara ett led i turism för en hållbar utveckling. Att det är bra att Visit Sweden jobbar på är vi helt överens om. Men det är inte heller någonting som den här regeringen kan ta åt sig äran för, utan det är snarare Visit Sweden själv som gör ett väldigt bra jobb. Men man har inte fått några nämnvärda resursökningar. Det skulle Visit Sweden ha fått om vårt budgetförslag hade gått igenom. Vad menas konkret med det som i svaret beskrivs på följande sätt: "Näringsdepartementet kommer tillsammans med turistnäringen att starta ett samarbete kring strategiska framtidsfrågor med hållbar turism som utgångspunkt." Vilka är dessa samarbeten? I vilken organisationsform sker detta samarbete? Är det via Visit Sweden, eller är det på någon annan kant? Och hur kommer den nya myndighetsstrukturen att påverka besöksnäringen? När kan vi vänta oss dessa förslag? Såvitt jag förstår kommer inte någon proposition vid den tidpunkt som det är sagt att den ska komma. Nu på torsdag skulle det ha kommit förslag om regelförenklingar, men de kommer inte då. Det ska komma ett förslag om myndighetsstruktur den här månaden egentligen. Men såvitt jag förstår kommer det inte då. Det är klart att om vi som riksdagsledamöter har svårt att hålla reda på hur långt fram regeringen skjuter på sina förslag blir det än svårare för företagarna som har att leva efter dem. Vad menas konkret med det som står i svaret om samarbete med turistnäringen kring strategiska framtidsfrågor, och vilka är dessa framtidsfrågor?

Fru talman! Jag går in i debatten därför att jag inte har förstått näringsministerns svar på Berit Högmans fråga om naturturismen i ett och samma utbudspaket kan ha tre olika momssatser. Näringsministern svarar att det inom EU pågår ett försök med lägre momssatser. Sedan hänvisar hon till att regeringen nu ska försöka arbeta för att EU ska permanenta momsförsöket. Då blir min fråga: Blandar regeringens företrädare, i detta fall näringsminister Maud Olofsson, ihop de momssatser som de själva håller på att påverka, det vill säga att bensinföretag skulle ha en momssats om man säljer bensin men att man däremot skulle ha en annan momssats om man säljer korv, med den momssats som Berit Högman ställer frågor om? Sedan undrar jag hur man ska tolka näringsministerns uttalande om bredband. Betyder det att regeringen genom egna satsningar nu kommer att se till att det finns bredband i hela landet? När det gäller marknadsföringen påpekar näringsministern: "Inom ramen för Visit Sweden har vi på mycket kort tid lyckats skapa ett strategiskt och resultatinriktat samarbete." När hon säger "vi" måste hon väl syfta på regeringen. Hon säger att detta är ett kvitto på att man jobbar i rätt riktning. Men när jag var på Turistriksdagen påpekade man att man inte hade tillräckliga resurser. Precis som Berit Högman har sagt satsar vi 60 miljoner kronor mer på att marknadsföra Sverige. Jag skulle därför vilja höra näringsministern utveckla sitt resonemang om att man går i rätt riktning. Jag uppfattade nämligen inte det på Turistriksdagen.
Fru talman! Om jag börjar med det generella näringsfrämjandet tycker inte den här regeringen att vi ska sitta centralt och fördela en massa medel till olika turistprojekt, utan vi tycker att man i första hand ska jobba med det regionalt. Det är också därför som vi har lagt ut resurser på länsnivå och regional nivå. Vi har kopplat det till strukturfondsprogrammen. Jag tror att det är mycket bättre att man jobbar regionalt med det. Sedan finns det nationella insatser. Men just när det gäller att jobba fram olika paket och annat är det precis den ordningen som Visit Sweden har haft nytta av. När det gäller utvecklingen av bredbandsutbyggnaden är nackdelen med det upplägg som Socialdemokraterna hade när man satt och väntade på att marknaden skulle göra denna utbyggnad att landsbygden inte har haft möjligheter att få bredband. Det är glädjande om Berit Högman har bredband, men jag kan konstatera att vi i mina hemtrakter inte har fått den ynnesten att få del av nationella resurser för att bygga bredband, vilket har ställt till det för rätt många av turistföretagen. Det är då de kommuner och län som har satsat resurser som har fått finansiera detta. Det går så när man inte nationellt tar ett ansvar för en infrastrukturutbyggnad utan lämnar den därhän. Det är intressant att Berit Högman lyfter fram frågan om cykelvägar. Det är inte ministrarna som bygger cykelvägar, men när jag tittar i Socialdemokraternas budget kan jag ändå konstatera att det är just i fråga om cykelvägar, handikappanpassning och det enskilda vägnätet som ni har dragit ned resurserna. Jag undrar hur det rimmar med de prioriteringar som Berit Högman står här och talar om. Vi har ökat anslaget både till enskilda vägar och till skötsel och underhåll av väg och järnvägsnätet. Syftet med det är att få ett finmaskigt väg och järnvägsnät som kan fungera. Tyvärr har neddragningar under lång tid lett till att det saknas nästan 100 miljarder kronor. Det gör att alla står och ropar efter bättre infrastruktur. Det är rimligt i ett land som är avlångt och där infrastruktur och kommunikationer är A och O för att vi också ska kunna ha en turistnäring. Vi kommer i höst att återkomma med en ny infrastrukturproposition, och det är klart att det finns otroligt stora förväntningar på den. Men Socialdemokraterna behöver fundera över vad ni gjorde under er regeringsperiod och också vad ni prioriterar i er egen budget när det gäller just detta. Jag tycker att Visit Sweden har jobbat mycket bra. Det har jag meddelat. Vi kommer att fortsätta att ha diskussioner om hur vi ska kunna utveckla turistnäringen, både med Nutek och med Visit Sweden. Jag tycker att vi har ett mycket bra samarbete. Visit Sweden känner nog att de har detta stöd från regeringen. Det handlar om att det ska bli ett bra företagsklimat för dessa företag så att de kan ha en bra lönsamhet. Jag tror att satsningen på sänkta arbetsgivaravgifter för till exempel ungdomar har varit väldigt betydelsefull för dessa turistföretag. Också möjligheten att säsongsanställa är något som många turistföretagare har stor nytta av. När vi avskaffade rätten till heltid var det nog många av dessa företag som andades ut. Utöver detta gör vi många satsningar på det som gäller mat och turism. Eskil Erlandsson har förtjänstfullt lagt fram ett antal program för att stimulera den regionala matkulturen eftersom den är mycket nära förknippad med turistsatsningar. Hela vårt regelförenklingsarbete - alltifrån alkoholtillstånd till utredningen som ska titta på möjligheten att försälja en del av gårdsprodukterna på ett enklare sätt - kommer att fortsätta att leda till att Sverige kommer att klättra när det handlar om turistföretagandet i Sverige.
Fru talman! Det är klart att infrastruktursatsningar är mycket bättre än stora skattesänkningar. Jag tycker inte att vare sig statsrådet eller regeringen ska be om förslag om de ändå inte har för avsikt att göra någonting av dem. Det förslag som Nutek tillsammans med Vägverket och Banverket fick om att utveckla cykelleder för cykelturism är ett sådant förslag som inte har landat någonstans. Nuteks konkreta förslag på hur man kunde jobba med besöksnäringen som en uppföljning av framtidsprogrammet är väldigt konkret. Regeringen har valt att göra absolut ingenting av det. När det gäller bra personalpolitik i form av så trygga anställningar som det går, även om jag inser att man inte kan köra pistmaskin mitt i sommaren, är talet om att man inte kan säsongsanställa inom besöksnäringen inte sant. Det har man alltid kunnat göra. Men det är väldigt bra att ha ett kollektivavtal. Det vet vi att Centern inte är någon vän av. Det behövs en strategi och en vilja att bidra till den fantastiska utvecklingsmöjlighet för Sverige som destination och land som idrotten och turistnäringen ger. Så skrev Svensk Turism i Västerbottens Folkblad för knappt en månad sedan. Man är kritisk till regeringens oförmåga att ta tag i den fråga som handlar om att stötta internationella arrangemang i Sverige. Man slutar med att säga: Den 15 april ska vårpropositionen läggas på riksdagens bord. Vår förhoppning är att en rejäl satsning på internationella evenemang finns med. Svik inte era löften! Vi har väntat länge nog. Så säger idrottsrörelsen i Sverige och Svensk Turism. Jag instämmer i detta.

Fru talman! För mig handlar det inte bara om att säga att man stöder Visit Swedens arbete, utan det handlar också om att ge ett konkret stöd i form av pengar. De har sagt att de tycker att de har för lite att röra sig med. Vi har anslagit 60 miljoner mer. Förmodligen är de inte nöjda med det, men det är i alla fall en större satsning än vad regeringen har orkat med eftersom den har prioriterat att sänka skatten med 80 miljarder. Fru talman! Jag ställde en fråga till näringsministern om hennes uttalande om bredband. Min fråga var: Kommer regeringen att se till att det finns bredband i hela landet? Kommer man själv att investera i det? Det är en konkret fråga. Jag uppfattade att det var ett löfte som utställdes här, och då är det viktigt att vi får ett svar. Det är ju ett väldigt tydligt svar. När det gäller infrastruktursatsningar har jag sedan jag kom in i riksdagen hört i den här kammaren att regeringen har utlovat stora sådana. Men vi har hittills inte sett någonting av det. Vi får se om det kommer någonting i höst. Anders Borg har ju haft både hängslen och livrem när han har sagt att det återstår att se hur det ser ut med konjunkturen. Jag skulle vilja få svar på mina frågor. Hur ser det ut med bredbandsutbyggnaden? Och vad blir det för satsningar på Visit Sweden?
Fru talman! Den här regeringen kan både göra infrastruktursatsningar och sänka skatter. Det är väl för att vi sköter ekonomin så bra och får fler jobb. När fler är i jobb får vi mer inkomster, och då kan vi också göra mer. Det är det som har varit Socialdemokraternas stora problem. Jag tycker att det är intressant när Berit Högman anklagar regeringen för att inte göra någonting på cykelvägarna, när ni själva drar ned er budget. Det är bara att läsa innantill så ser man att det är precis det ni gör. Jag kan konstatera att vi lägger 10 miljoner mer på Visit Sweden än vad ni gjorde när ni satt i regeringen. Det är oftast lite lättare att komma med önskelistor när man sitter i opposition. Ni hade möjligheten att höja anslagen till Visit Sweden när ni satt i regeringen, men det gjorde ni inte. Vi kommer att gå vidare med att stödja satsningarna för att dra till oss fler turister till Sverige när det gäller både idrottsliga satsningar och övrig turistverksamhet. Bredband är en förutsättning för att vi ska ha företagande runt om i hela Sverige. Det har varit min inställning under lång tid, för jag tycker att det är en nationell fråga och inte en regional eller kommunal. Det är en nationell fråga precis som när vi bygger vägnät, elnät och andra nät. På samma sätt borde bredbandsnätet ha varit en nationell och offentlig satsning. Men helt plötsligt passade det att ha marknadskrafterna som lösning när man skulle bygga bredband, vilket är otroligt besvärande i dag för många glesbygder. Nu jobbar vi med kanalisation, det vill säga att vi lägger ned rör när vi gräver för andra saker. På så sätt är vi beredda att också kunna installera bredband. Varje del av vårt samhälle ska ju inte bygga olika system. Det är ett bra sätt att öka möjligheterna för landsbygden att få bredband. Hela infrastrukturpropositionen kommer, som ni känner till, till hösten då vi har den reella budgetförhandlingen. När det gäller momssatserna är det ni själva som i EU har tvingat oss att följa det regelverk som finns. Det gör att vi inte kan förändra momssatserna förrän vi har kommit överens på EU-nivå. Jag tror på turismnäringen; jag tror att den har stora möjligheter. Jag är glad över det engagemang som finns i frågan.